Fru talman! Jörgen Warborn har frågat mig när en konsekvensanalys kan presenteras i ärendet om EU-kommissionens förslag till förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden. EU-kommissionen presenterade sitt förslag den 9 december 2015. Förslaget åtföljdes av en omfattande konsekvensanalys. Regeringen informerade riksdagen om förslaget den 12 januari i år genom att överlämna en faktapromemoria. I faktapromemorian redogjordes för huvuddragen i kommissionens konsekvensanalys. Regeringen remitterade förordningsförslaget och har även sammankallat en referensgrupp för vidare utbyte av synpunkter. Förhandlingarna i Bryssel inleddes i slutet av januari i år. Strax därefter lämnade regeringen i sedvanlig ordning muntlig information till näringsutskottet. Ett ytterligare informationstillfälle hölls i början av april. Vid det tillfället efterfrågade näringsutskottet även en skriftlig konsekvensanalys. I det här särskilda fallet har Justitiedepartementet med anledning av detta börjat arbeta med en sådan. Departementet kommer att presentera den kompletterande skriftliga konsekvensanalysen för utskottet i god tid före nästa informationstillfälle med utskottet den 10 maj.

Fru talman! Moderater och socialdemokrater kan träta om mycket, men vi behöver inte träta som sådant som vi i grunden är överens om. Dessvärre ser jag nu att Jörgen Warborn söker en konflikt som inte finns. Vi är överens i själva sakfrågan, det vill säga att man ska kunna ta med sig tjänster som man abonnerar på utomlands. Det handlar bara om att hitta ett system som gör att detta säkerställs och att alla de intressen som Jörgen Warborn talar om tas till vara. En konsekvensanalys är inte samma sak som en analys av hur olika intressen påverkas. Men jag kan försäkra Jörgen Warborn om att vi står upp för konsumenternas rättigheter, och vi står naturligtvis också upp för sakägarnas rättigheter i förhandlingarna. Vi kommer att knäcka den här frågan, det är jag ganska övertygad om. Men det är inte så att Sverige inte har någon linje, tvärtom. Vi driver dessa frågor väldigt hårt och aktivt, och vi kommer att fortsätta med det. Om förhandlingarna inte skulle gå i mål beror det inte på Sverige. Den konsekvensanalys som efterfrågas kommer vi att presentera i god tid före nästa informationstillfälle i utskottet, den 10 maj. Jörgen Warborn får helt enkelt vänta till dess. Men, som sagt, vi har i grunden samma inställning, och det känns lite märkligt att driva en konflikt där vi egentligen är överens.

Fru talman! Det var en rad frågor som inte så enkelt kan besvaras eftersom vi befinner oss mitt i en förhandling. Vi är överens om att man ska tillskapa den här möjligheten till portabilitet. Sedan finns det en rad knäckfrågor, som Jörgen Warborn påpekade. Hur man ska definiera tillfällig vistelse, hur man ska genomföra de kontrollerna och säkerställa hemvistfrågan är precis det som vi talar om. Det är svårt att hitta tekniska och lagliga vägar för att se till att detta löses. Det är precis det som vi håller på att träta om. Men det är ingenting som kommer att välta en uppgörelse, som jag bedömer det. Med den fart som Holland har i förhandlingsprocessen kommer vi att kunna fatta beslut om en allmän inriktning under det holländska ordförandeskapet. I så fall kommer vi i vanlig ordning att förankra dessa förslag, först i fackutskottet och därefter i EU-nämnden. Det viktiga här är att vi är överens om själva grundtanken, att man ska kunna ta med sig tjänster som man abonnerar på utomlands under en begränsad tid. När det gäller allt det andra som handlar om tekniken och hur man lagtekniskt löser detta måste nog riksdagen i det här läget lita på att regeringen har ett gott omdöme när det gäller att hitta de tekniska lösningarna. Jag har inte hört Jörgen Warborn utveckla sin syn, om han har någon annan uppfattning. Han frågar bara vad vi driver. Vi driver att vi ska möjliggöra detta men att det måste finnas ett system som fungerar. Där är vi överens. Men i övrigt får nog Jörgen Warborn vänta tills vi kommer med ytterligare information inför mötet den 10 maj. Då kommer det att ha hunnit hända ännu mer i förhandlingarna, skulle jag vilja säga.

Fru talman! I de här processerna sitter Sverige alltid i framsätet, just mot bakgrund av det Jörgen Warborn nämner: att vi har väldigt starka intressen att värna. Jag kan försäkra Jörgen Warborn om att vi för en kontinuerlig dialog med de svenska intressenter som det rör sig om. Sedan får detta lite karaktären av skuggboxning, så att säga. Jag säger att vi ska lösa frågan om möjligheten att ta med sig tjänsterna utomlands. Men för att den ska kunna lösas gäller det att lösa de tekniska detaljfrågorna - till exempel definiera vad som är en begränsad tid och sätta upp olika former av kontroller. Vår position är att vi kommer att lösa detta. Men när jag frågar Jörgen Warborn om han har någonting att lägga till, om han tycker att vi ska driva någonting ytterligare, då säger han egentligen ingenting - det där vill han inte beröra. När vi kommer lite längre fram i förhandlingarna kanske positionerna och läget klarnar ytterligare. Men till dess får nog Jörgen Warborn vänta på att vi kommer med ytterligare information, vilket ska ske den 10 maj, och att vi i god tid innan dess kommer med en skriftlig konsekvensanalys, vilket han har efterfrågat. Jag måste nog säga att interpellationsdebatter av det här slaget inte är särskilt nödvändiga i det här skedet. Ni i utskottet vet att det kommer mer information. Då tycker jag att ni snarare kan vänta tills ni har fått den informationen. Sedan kanske vi kan få en debatt om vi har helt olika uppfattningar i olika sakfrågor. Men hjulen är i rullning, och jag kan gärna säga att Jörgen Warborns interpellation inte har stoppat dem utan snarare möjligen bidragit till att sätta ytterligare tryck i frågan, vilket som sagt är bra bara det.